Herr talman! Till herr Werner vill jag bara säga att han i senare delen av sitt inlägg intog exakt samma ståndpunkt som Aftonbladet i dess gårdagsledare. Jag har ingen anledning att kommentera detta. Jag skall, herr talman, börja med några repliker. Som vanligt i en sådan här debatt har siffror rörande bruttonationalprodukten spökat. Den här gången är det statsministern som har önskat åberopa dessa som bevis för den gynnsamma utvecklingen under 1960-talet. Det är siffror som man får höra i praktiskt taget varje industriland och även i vissa u-länder. Jag åhörde senast en sådan redovisning i Kenya. Det är nämligen så att även vissa u-länder har gjort framsteg lyckligtvis. Men industriländernas framsteg är givetvis de största. Sveriges roll i denna sifferserie är faktiskt inte så imponerande som man skulle kunna tro efter att ha hört statsministern. Herr Bohman hade inget tillfälle till replik, och jag skall därför läsa upp några siffror i hans ställe rörande bruttonationalproduktens utveckling i olika länder från år 1966 till 1970. Jag konstaterar att Sverige år 1966 låg på femte plats bland de europeiska OECD länderna, år 1967 på åttonde plats, år 1968 på sjätte plats, år 1969 på nionde plats samt i en prognos för år 1970 beräknas ligga på tionde plats. Öststaterna är alltså inte inräknade, men resultatet för vår del är inte särskilt imponerande. Statsministern åberopade vidare i en annan del av debatten en bok av Leif Lewin rörande 1960-talet som var till den grad förträfflig att den numera användes i undervisningen ”vid praktiskt taget alla undervisningsanstalter”. Det var nu en lätt överdrift, man undervisar inte med så tjocka böcker som hjälpmedel. Jag skall i varje fall läsa upp ett stycke ur den boken, som kanske ger en något annan bild. Väsentligen diskuteras i avhandlingen planhushållningsdebatten, och slutsatsen är ett försök att motbevisa Tingstens tes om döda ideologier. Lewin skriver på s. 519 om 1960-talet: ”Ett visst närmande har dock kommit till stånd under den tidsperiod, som här behandlats, mellan socialdemokratins ekonomiska idéer och de borgerligas. I och med att socialiseringsteorin fick ge vika för planhushållningsideologin, inledde socialdemokraterna sitt arbete på att rekonstruera kapitalismen, att skapa den effektivitet och konkurrens, som detta system förutsatte men inte kunde visa upp.

Beträffande skattepolitiken förklarade statsministern att regeringens tankar vuxit fram som följd av rådslag över hela landet. Det är väl en sanning med modifikation. En så viktig beståndsdel som borttagandet av kommunalskatteavdragen nämndes, såvitt jag vet, icke vid dessa rådslag. Det nämndes veterligen ej heller vid partikongressen men har tydligen tillkommit under de yttersta av dessa dagar. Det råder oklarhet även i fråga om de s.k. kompensationerna för dessa avdrag. I fackföreningspressen har man kunnat läsa — och den brukar alltid vara mycket väl underrättad i god tid om statsverkspropositionen — att viss kompensation skall ges. Ordet ”viss” har fallit bort i andra auktoriserade framställningar. Det förefaller mig under sådana förhållanden svårt att tro att skattepolitiken, när en så viktig beståndsdel varit okänd även på internt håll, skulle kunna ha varit föremål för rådslag av den bredd som statsministern talar om. Sist bland dessa korta reflexioner vill jag säga att jag studsade, när statsministern sade att vi i fråga om jämlikhet inte har något att lära från andra länder, utan att vi måste bryta ny mark och nya vägar. Det finns många sorter av jämlikhet, herr Palme. Den återgivna meningen från hans anförande förefaller mig bära vittnesmål om en hybris, som icke riktigt överensstämmer med talet om herr Palmes klädsamma blygsamhet. Herr talman! Jag skall nu övergå till vad jag egentligen hade på hjärtat. Jag skulle då först vilja säga att statsminister Palme tämligen oförskyllt inte fått någon flygande start. Så att säga i trappan av sitt tillträde råkade han ut för alla missförstånden kring Vietnamfrågan, missförstånd som krävde förklaringar och som i varje fall icke var helt tillkomna utan vållande inom regeringskretsen. Icke lång tid därefter, när Nordekförhandlingarna var i ett till synes avgörande skede, kom överraskande det finländska utspelet, samtidigt som EEC syntes benägen att öppna dörrarna för förhandlingar för våra grannländer. Utanför sedvänjorna i vårt land kom gruvkonflikten och under de sista av dessa dagar den ytterligare allmänna oron på arbetsmarknaden, som är så unik för svenska förhållanden och som måste få för vår export och därmed också vår valutareserv ganska tråkiga konsekvenser. Statsministern kunde sannerligen ha fått en bättre början av sin bana som statsminister. Det är utan ett spår av skadeglädje som detta konstateras. Så viktiga som tex. marknadsfrågorna just nu är — de nordiska och europeiska — kräver de faktiskt en nära nog hundraprocentig kraftinsats från vår politiska ledning i olika partier och då alldeles särskilt från statsministern. Det är beklagligt om andra frågor kommer att hindra uppmärksamheten på dessa viktiga ting. Låt mig så ta upp en annan och mer principiell fråga. När statsminister Palme hade, som det hette, regerat i 100 dagar blev han föremål för en jubileumsintervju i Aftonbladet. I denna uttalade han att han inte ville säga något om budgeten annat än att den också skall vara ett resultat av partikongressens beslut. ”Vi har inrättat ett litet kontrollsystem här i statsrådsberedningen för att kolla att kongressens beslut följs upp. Vi kan bara inte göra allt på en gång.” Ett kontrollsystem inom statsrådsberedningen för att kolla att partikongressens beslut följs upp var det ja. Den principfråga jag syftar på är: Lyder regeringen under partikongressen, och hur blir i sådant fall med nuvarande majoritetsförhållande i kamrarna riksdagens ställning? Är först regeringen och sedan riksdagen att betrakta som en namnstämpel ovanpå partikongressens justerade protokoll? Det finns flera andra exempel på vad jag här åsyftar, och jag skall inte nämna så många. I en viktig offentlig utredning presenterades häromdagen som praktiskt taget tilläggsdirektiv ägnade att ligga till grund för utredningens fortsatta arbete lösryckta brottstycken ur ett av anförandena vid samma kongress. Kravet på att LKAB skulle lämna Arbetsgivareföreningen har rests under åberopande av partikongressen, och man har begärt ett omedelbart beslut under hot om att annars skulle huvuden falla. Än viktigare är emellertid att herr Palme i sitt avskedstal vid kongressen, återgivet på sidan 107 i ”Nu gäller det 70-talet” säger: ”Nu börjar arbetet. Vi har idéerna. Vi har programmet. Nu skall vi i handling söka förverkliga kongressens beslut.” Om detta innebär, att regeringen mer eller mindre är un derställd partikongressen, är därom ganska mycket att säga. Först och främst står det i riksdagsordningens första paragraf att riksdagsmännen i utövningen av sin befattning icke kan bindas av andra föreskrifter än rikets grundlag. Svensk offentlig rätt känner icke imperativa mandat. En ledamot av riksdagen är i princip medlem av en församling som representerar hela folket. Det finns dock vissa likheter mellan en socialdemokratisk partikongress och den riksdag som skall sammanträda nästa år. Båda kommer att ha 350 ledamöter — det var antalet vid den senaste partikongressen här i Stockholm — och båda ägnar sig till viss del åt nattplena till följd av tidsbrist. Men olikheterna är ännu större. Besluten vid en partikongress föregås icke av någon utskottsbehandling. Majoriteten kan ibland bli relativt slumpartad, beroende på att samma strikta ordning beträffande kvittning och frånvaro icke kan gälla där som t.ex. i riksdagen. Står meningarna mot varandra inom partikongressen, kan faktiskt hälften eller något mer av de i partikongressen deltagande få stå för de beslut som sedan skall få den giltighet och kraft inför riksdag och regering som den nuvarande statsministern talar om. Helt andra förhållanden råder i England. Där har premiärministern, icke en utan åtskilliga gånger, förklarat att han som premiärminister icke känner sig bunden av partikongressens beslut. Jag vill tillfoga, eftersom jag ser experter på området i kammaren, att förhållandena i Sverige och i England i denna del icke kan helt jämföras. Bland annat är röstningsförhållandena helt olika vid partikongressen i England och vid partikongressen i Sverige. Men ändå är det av intresse för principfrågan att notera denna engelska ståndpunkt. Vad är då den nuvarande statsministerns inställning i dessa frågor? Någon vägledning kan vi få av ett protokoll från andra kammarens debatt den 29 oktober i fjol, då herr Palme säger följande: ”Vi räknar med att lägga fram dessa förslag i riksdagen. Visserligen är inte riksdagsgruppen absolut bunden av partikongressens beslut. Vi kan möta oförutsedda händelser eller oöverstigliga praktiska svårigheter. Det finns alltid ett spelrum när det gäller de konkreta lösningarna. Vi har möjlighet att ta hänsyn till synpunkter som framförs av oppositionen. Inte heller innebär det faktum, att vi tycker oss ha lagt fram ett hållbart program, att vi anser oss ofelbara. Misstag är alltid oundvikliga.” Som synes, herr talman, är det inte många och viktiga reservationer som görs. Den som läser denna principförklaring får i alla fall intrycket att riksdagsgruppen skall vara mycket bunden av partikongressens beslut. Frågan har ju inte ställts på sin spets förrän under fjolåret, eftersom socialdemokratin inte haft majoritet på egen hand i båda kamrarna under hela efterkrigstiden förrän år 1969 och år 1970. Som vi ser saken har en regering sitt ansvar vida utöver sitt parti. Den måste känna för helheten och icke för delar, hur stora de än må vara. Den har ju också möjlighet att basera sina ståndpunkter och beslut på helt annat informationsmaterial och har en helt annan överblick än en partikongress, även med de bästa informatörer. En regering bör naturligtvis också lyssna till oppositionen och inte bara till rörelsen. Den bör lyssna till oppositionen antingen denna representerar en liten procentdel av väljarmajoriteten eller en större men alldeles särskilt när för delningen — vilket under en lång tid varit fallet i de tre nordiska länderna Danmark, Norge och Sverige — mel lan socialistisk uppfattning och låt oss kalla det borgerlig uppfattning varit ungefär 50/50. Om en regering icke lyssnar på den andra delen av folket, som inte har en socialistisk inställning, ökar också känslan av främlingskap, av alienation. Detta försvårar känslan för ett levande politiskt arbete och för vikten av att föra ut demokratin till folkets alla lager. Förutsätter icke demokratin och folkstyrelsen i själva verket ett givande och tagande mellan olika grupper, olika partier, olika fraktioner och olika meningsriktningar? Utan ett sådant givande och tagande förtvinar demokratin på lång tid sett och ersätts av översåtars makt, av byråkrati och av snävare synpunkter framför de vidsträcktare. Jag måste alltså till regeringsbänken och närmast till statsministern ställa frågan: Hur bunden anser sig statsminister Palme vara av partikongressens beslut? är han beredd att i en deklaration som innebär ett hänsynstagande — utöver partikongressens mening — till andra meningsriktningar säga att han i detta avseende känner sig fri? Vågar han sig på ett sådant medgivande och kan han precisera sin frihet vid lämpligt tillfälle? Jag tycker att det är ganska viktigt att vi får ett klarläggande på den punkten. Det är viktigt bl.a. när det gäller att bedöma vilken styrka och tyngd som ligger i det annars ofta förda talet om enpartiväldet i flerpartistaten.

Herr talman! När man har suttit och lyssnat på de stora i denna debatt — såväl statsministern som <partieller gruppledare — undrar man i viss mån vad begreppet demokrati över huvud taget innebär. Själv vill jag tolka demokratin i dess yttersta mening på det sättet att den i och för sig är en möjlighet till samverkan olika grupper emellan. Nu vet jag inte och känner inte till om vederbörande — statsministern och andra — har försökt konstruera eventuella motsättningar, som kanske inte är så stora i vårt samhälle som man i den diskussion som har förts har velat göra gällande. Herr talman! Vi lever i rekordens tidevarv. Jag ser att den föregående statsministern nu har lämnat kammaren. Men jag hoppas att han, även om han skulle ha varit närvarande, inte på något sätt hade tagit illa upp av det uttryck som jag här använder. Har man följt ekonomichefens behandling av budgeten och under många år kunnat konstatera den ständiga tillväxten kan man påstå att finansministern kan mäta sig i rekord med vilka idrottsmän som helst. I detta sammanhang må man, även om man inte tycker om Sträng såsom finansminister men väl såsom människa, uttala sin beundran för hans sätt att såväl med det skrivna som med det talade ordet utirycka något som man ibland får en uppfattning av att han själv inte tror på.

Låt mig, herr talman, hänvisa till dagens aktuella tal om jämlikhet. Här har regeringen en intellektuell expertis, som under månader — många gånger på det sättet att vederbörande har kollapsat i sina departement — har arbetat för att få fram siffror till en statsverksproposition. Det som alltså tar månader för regeringen och dess experter skall oppositionspartierna på några få dagar försöka klara av.

Jag anser det såsom en ren omöjlighet för oppositionen att framlägga ett egentligt alternativ. Herr talman! Skulle det inte vara ett demokratiskt jämlikhetskrav att riks dagens ledamöter, som är valda av svenska folket, i god tid finge ta del av det som försiggår i de olika departementen? Jag tror att en allmän insyn skulle gagna den demokratiska utvecklingen i vårt samhälle. Socialdemokrater bör inte bara tala om jämlikhet utan även på nära håll försöka att förverkliga densamma. Som det nu fungerar, är det mer eller mindre ett tomt talesätt att säga att man förverkligar — andra talare har varit inne på detta — beslut och tankegångar från den socialdemokratiska partikongressen. Inledningsvis sade jag något om vad jag anser demokratin innebära. Även om socialdemokratin har hälften av rösterna i vårt land så bör väl spelreglerna vara sådana att hänsyn tas också till den andra hälften av det svenska folket. Det är också en överdrift att säga att ett förverkligande av beslut som fattas på partikongressen skall genomföras. Vi är ju medvetna om att vi har en fullkomlig finansminister i det svenska samhället. Det måste vara en tung börda att under nuvarande förhållanden vara den allenarådande som tar allt ansvar. Jag beundrar honom fortfarande för att han orkar att i viss mån förleda inte bara oppositionen utan även en stor del av sina egna. För närvarande är vår nye, unge, charmerande och intelligente statsmi nister inte i kammaren, men vi hade tidigare nöjet att se honom här. Man kan vänligt beklaga att han vid sin sida som koordinerande och bestämmande har en allenarådande finansminister. I den ”nådiga lunta” som regeringen presenterat förekommer, förutom automatiska utgiftsökningar, en del nya reformer. Trots de många stora ord som tidigare har uttalats från regeringshåll finns det, som jag ser det, i statsverkspropositionen inte så mycket av reformer att man kan tala om en ökad takt i reformverksamheten. Detta gäller framför allt på jämlikhetens område. Även om de aviserade nya propositionerna är många till antalet så finns det föga av de nya djärva grepp som skulle skapa rättvisa och jämlikhet enskilda och grupper emellan. Finansministern har vid ett flertal tillfällen talat om en kommande genomgripande skattereform. Kamrarnas ledamöter torde, oavsett partitillhörighet, ha trott att riktlinjerna för denna reform i sin helhet skulle presenteras i årets statsverksproposition. Denna förväntan blev, när man läste finansplanen, en ren besvikelse. Att det kommer ett förslag om en skattereform finns att läsa om i finansplanen. Vi har redan i bevillningsutskottet behandlat en del av det som sannolikt kommer att beröra den nya reformen, nämligen en ökad moms. En förskjutning från direkt till indirekt skatt hälsar jag personligen med tillfredsställelse.

Härtill kommer alla kvinnor som med rätta anser det vara riktigt att de under de första åren, när barnen är små, ges möjlighet att utan att skattemässigt bli bestraffade få vara hemma och sköta sina barn. Samma är förhållandet med de ogifta mödrarna som många gånger befinner sig i ett svårt dilemma. Detta innebär att det finns många frågetecken i marginalen. Jag förmodar att detta står tämligen klart för finansministern och regeringen. Jag anser det därför vara nödvändigt att regeringen mera preciserat talar om hur den vill utforma det nya skattesystemet.

I brist på sådan upplysning kan det väl, herr talman, bara sägas att vi må återkomma den dag som skattepropositionen ligger på riksdagens bord. Den konjunkturpolitiska bedömningen präglas enligt finansplanen av en viss tillförsikt, men det ges också många oroande varningstecken från finansministerns sida.

Våra redan intecknade växlar i fråga om olika reformer — jag tänker då på redan genomförda och nya nödvändiga sådana — får med rätta inte drabbas av en ekonomisk stagnation. Det finns orosmoln både inom vårt eget land och i omvärlden. Visserligen har de vänstervridna demonstrationerna för tillfället avstannat såväl i vårt land som delvis också i Europa i övrigt, och det tror jag vi skall vara glada för. Vi kan inte komma ifrån att även om en del av dessa demonstrationer kan vara vettiga och riktiga så skapar de många gånger i onödan irritation och oro. När det gäller omvärlden i övrigt tänker jag inte bara på de krigiska förvecklingarna utan även på avslutade och pågående strejker som kan vålla avbrott i vår utrikeshandel vilken vi för vårt välstånd är så beroende av. De här hemma avklarade och pågående vilda strejkerna utgör ett allvarligt observandum. Vi har upplevt en mångårig arbetsfred som mycket väsentligt bidragit till vårt lands framåtskridande. Men jag vill framhålla att det som sker i dag kan, om inte lugn återställes på arbetsplatserna och om en fortsättning följer, skapa inte bara individuella olyckor utan även ge menliga sår i vår samhällsekonomi. Man kan och bör fråga sig om orsaken till strejkerna ligger i tiden. Vi lever alla i ett organisationssamhälle. I stort sett alla organisationer har gripits av ett centraliserat hysteri, om jag får uttrycka mig på det sättet. Detta måste medföra att den enskilda människan kommer allt längre ifrån beslutandeprocessen. Det är min fasta övertygelse att såväl samhället — staten — som de olika organisationerna måste komma ned på en nivå där individerna — människorna — finns. Detta kan endast ske genom att centralisering ersätts med decentralisering. Som vi från centerhåll många gånger har påpekat, är det en demokratins livsnödvändighet att vi på alla vis försöker sätta det mänskliga i centrum.

Oppositionen felbedömer ju finansplanerna. Det är mycket lätt att visa att herr Palme har fel på den punkten.

Det var ju den utvecklingen som Bertil Ohlin varnade för. På detta svarar herr Palme: Oppositionen har alltid fel. Den svenska allmänheten, som får betala de höjda priserna, vet vem som hade rätt. Finansministern lovade i fjol att för det budgetår vi nu är inne i skulle budgetunderskottet bli 1000 miljoner mindre än föregående år. Nu blir det enligt herr Strängs nya beräkningar ett underskott på 3000 miljoner kronor, d.v.s. väsentligt mer än han antog. Jag tillät mig verkligen under vårriksdagen att poängtera att de siffror vid vilka herr Sträng trodde att underskottet skulle stanna var alldeles för låga. Vem hade alltså rätt? Tvärtemot all konjunkturteori, tvärtemot vad herr Sträng och andra finansministrar alltid hävdat har vi ju under en högkonjunktur det senaste halvåret haft en situation där budgetunderskottet har stigit. De faktiska flermiljardunderskotten är verkligen inte något gott betyg åt herr Sträng. Det intressanta var ju att herr Palme inte med ett ord talade om de sakerna. De var väl för näraliggande och för besvärande. Det ger därför ett litet egendomligt intryck nu när herr Sträng i årets finansplan försöker att komma undan problemet med budgetunderskottet för det budgetår som kommer efter det innevarande, För att kunna visa sig kraftfull eller åtminstone ge ett intryck av att vara det säger herr Sträng först att det blir ett underskott på 800 miljoner kronor. Litet generad tillägger han att det blir väl litet större därför att vi inte räknat in allt. Det är sannolikt att det blir ett underskott på 1,5 miljarder. I det sammanhanget kan man verkligen undra: Varför är det en enda speciell post i budgeten som inte ens har preliminärt preciserats när det gäller kostnaderna? Jag syftar på lokaliseringspolitiken. Vi föreställer oss att det även detta år kommer att behövas en hel del pengar till detta ändamål. Alla andra betydande poster i budgeten finns preciserade, åtminstone preliminärt. Denna post är inte preciserad, och man undrar om det beror på en spricka i regeringen att denna post egendomligt nog inte har tagits upp. När man bedömer hur en budget påverkar konjunkturerna kan man inte enbart mäta detta med hjälp av siffror på budgetbalanser. Det är också andra faktorer som spelar in: tidpunkten för insättande av olika åtgärder, hur snabbt de kan väntas verka och på vilket sätt. Bertil Ohlin har ofta framhållit detta, men han har rönt ytterst liten förståelse i denna sin upplysningsverksamhet. Det intressanta är att finansministern i årets finansplan för ett litet resonemang kring dessa problem. Hösthalvåret 1969 uppvisade statskassan enligt finansministern ett underskott på 5,9 miljarder kronor, detta alltså i ett läge då konjunkturen var hög och stigande och då vi samtidigt hade stora svårigheter med vår valutareserv. Finansministerns åtgärder för att rädda vad som räddas kunde i den situationen var ju både obetydliga och otill räckliga. Han lastade över den största bördan på riksbanken, som fått föra en utomordentligt hård politik. Det har varit svårt att låna, och om det funnits pengar att låna har räntorna varit för svenska förhållanden sensationellt höga. Går vi så till första halvåret 1970 finner vi att budgeten då kommer att vara överbalanserad. Herr Sträng räknar med ett överskott på 2,8 miljarder kronor. Han antar då — som herr Helén påpekade — att under mars och april kommer ungefär 4 miljarder att inflyta i form av fylinadsbetalningar på skatt och restskatt. Läget är då följande. Skattebetalarna, enskilda och företag, måste antingen ta pengarna till dessa skatteinbetalningar från sina sparmedel som i regel finns i bankerna eller låna dem där. Massor av pengar kommer på det sättet att dras ifrån företag, hushåll och kreditinstitutioner till staten. Detta skulle ju i och för sig möjliggöra en lättare penningmarknad. Men det finns stor risk att de kreditåtstramningar som fastställdes på sensommaren nu först på allvar kommer att slå igenom och att totalresultatet därför inte blir en lättnad. De stora företagen har något så när god likviditet, en del mycket god. Men så fort man, som herr Helén påpekade, kommer in på de medelstora och små företagen vet vi att situationen där är en annan. De har betydande svårigheter. Dessa företag och deras anställda kan få känna vad kreditåtstramning verkligen vill säga. Likadant blir det för dem som behöver ta personlån. Allt detta gäller under förutsättning att några oförutsedda händelser inte inträffar. I denna situation med stora svårigheter för företagen att låna tror herr Sträng, att näringslivets investeringar skall stiga med 10 procent under 1970. Investeringsolusten har ju under flera år varit ett av herr Strängs stora bekymmer. I fjol gick investeringarna äntligen upp något, och det var glädjande. Herr Sträng hoppas att de skall göra det även i år, och det hoppas vi alla. Den enkät som gjordes i november beträffande näringslivets investeringar visade dock inte på någon sådan benägenhet. Emellertid är det ju så att investeringarna i regel blir större än vad dessa novemberenkäter brukar utvisa, men antagandet att investeringarna skall stiga med 10 procent under detta år även om inga lättnader sker på kreditmarknaden förefaller vara ganska optimistiskt. Om det skall bli möjligt måste nog herr Sträng föra en politik som klart möjliggör för riksbanken att lätta på kreditrestriktionerna. Professor Göran Ohlin har påvisat att den förnyelse och utvidgning av ett näringsliv som investeringar utgör har varit obetydlig i Sverige under åtskilliga år. Han påvisar att bruttoinvesteringarna i England och Frankrike, länder som verkligen har haft bekymmer, sedan 1962 ökat med 50 procent och i USA med 100 procent, men i Sverige har vi inte orkat med en större ökning än 15 procent. Dynamiken har varit otillfredsställande i det svenska näringslivet. Utveckling, förnyelse, rationalisering måste bli mer genomgående drag i hela näringslivet. Långtidsutredningen hävdar nödvändigheten av att även de områden som producerar service och tjänster får möjlighet att investera mer. Ett problem blir att de yrkesverksamma åldrarnas andel av befolkningen sjunker. Enligt prognoserna kommer siffran för yrkesverksamma mellan 16 och 64 år, som nu är 65 procent, att sjunka till under 60 procent, och invandring kan ju inte lösa hela detta problem. Statsmakterna har här ett betydande ansvar, när det gäller att driva en ekonomisk politik som underlättar för företag och offentliga organ att göra de nödvändiga investeringarna. Vi kommer att framlägga synpunkter på detta under motionstiden. Även om läget är otillfredsställande på detta och en del andra områden, är det självfallet inte omöjligt att komma till rätta med problemen. Jag vill betona detta med anledning av vad herr Palme sade för en stund sedan. Konjunkturinstitutet är inte optimistiskt beträffande möjligheterna för 1970. Man säger så här: ”Det är meningslöst att nu göra en förutsägelse om näringslivets vinstutveckling och upplåningsmöjligheter 1970. Antages emellertid vinsterna bli ungefär lika stora som 1969, så förutsätter genomförandet av de prognoserade investeringarna att upplåningen blir större än 1969 och/eller att likviditeten kraftigt försämras. Läget är så till vida detsamma för näringslivet och för kommunerna.” Sedan kommer ett mycket märkligt uttalande. Så här säger konjunkturinstitutet: ”Osäkerheten över hela fältet gör realismen av investeringsprognoserna ovanligt svårbedömd ur finansiell synvinkel. Det har under sådana omständigheter heller inte ansetts meningsfullt att för 1970 söka uppställa den sedvanliga kreditmarknadsbalansen.” Vi har alltså inte — som jag förmodar att en del av kammarens ledamöter uppmärksammat — i den preliminära nationalbudgeten någon prognos för hur kreditmarknaden skall utvecklas för 1970. Det är första gången på åtskilliga år. Sverige har sedan juli 1967 förlorat över 40 procent av sin valutareserv. Riksbankens och valutastyrelsens försök att stoppa utflödet har så småningom lett till resultat, men metoderna är allt annat än behagliga, och ingen torde ha medverkat till dem med någon förtjusning. Det är givetvis ett direkt svenskt intresse att svenska företag får möjlighet att också investera i utlandet. Den internationella handeln bygger ju på ett utbyte även i fråga om investeringar; det är en självklarhet. Valutakrisen och herr Strängs ovilja att medverka till åtgärder för att dämpa verkningarna av den har lett till att svenska företag i be tydande utsträckning måste försöka att finansiera sina direkta investeringar utomlands. Valutastyrelsen fastslår att detta endast kan vara en tillfällig lösning. Man kan, framhåller valutastyrelsen, använda sig av denna metod om man utgår från att ”den ekonomiska politiken kommer att utformas på sådant sätt, att nuvarande störning i betalningsbalansen inom ett eller annat år övervinnes”. Detta är en lika riktig som, skulle man kunna säga, from förhoppning. Tyvärr kan man inte påstå att valutastyrelsen kommer att finna mycken tröst i herr Strängs finansplan. Mot denna bakgrund kommer valutastyrelsen med en mycket allvarlig varning för risken av fortsatta höga räntor i Sverige. Man säger: ”Skulle betalningsbalansen mera långsiktigt behöva baseras på kapitalimport, torde den sannolika förutsättningen för en sådan politik vara, att ränteläget i Sverige stadigvarande hålles högre än på tongivande marknader utomlands.” Det var ju verkligen en domedagsprofetia för alla de företag som redan nu kämpar med stora ekonomiska svårigheter. Någon verklig analys av hur budgeten verkar i detta och andra väsentliga avseenden finner man inte i herr Strängs finansplan. Uttalandet om t.ex. kreditpolitiken är mycket allmänt, försiktigt och neutralt. Då herr Palme recenserade regeringens finansplan fick man för ett ögonblick intrycket att när riksbanksfullmäktige i morgon skall samlas, kommer förslag att läggas fram om att kreditrestriktionerna skall försvinna och de höga räntorna skall bort. Riktigt så enkelt är det inte heller på den här punkten som herr Palme försöker ge intryck av att det är så länge han och hans partivänner får sköta även den ekonomiska politiken i detta land. Jag skulle i varje fall inte tro att det sker någon revolution i morgon, som herr Palme gav intryck av. Den försiktighet som herr Sträng visar i finansplanen på denna punkt visar han inte när det gäller utsikterna för utrikeshandel och valutareserv. I dessa avseenden försöker han färglägga i ljusa toner, så ljusa som han över huvud taget tydligen vågar. Han har t.ex. haft ett behov av att kunna visa på en förbättring av handelsbalansen under år 1970. Hans enda möjlighet var då att uppskatta att den svenska exporten skulle bli litet högre än vad konjunkturinstitutet ansett i sin prognos. Det är ett ganska märkligt trick som herr Sträng utför. I själva verket finns det anledning vara en aning mer pessimistisk än konjunkturinstitutet var när det gjorde sin prognos, och det av tre skäl. För det första sätter herr Sträng sin tillit till att exporten av verkstadsprodukter skulle kunna stiga. Läget är ju det att kapaciteten inom verkstadsindustrin är utnyttjad intill bristningsgränsen. Utnyttjandet är i själva verket lika stort som vid 1965 års toppläge. Där finns alltså inget utrymme för herr Strängs optimism. Finansministern har tillgång till uppgiften om verkstadsindustrins kapacitet och att den är så utnyttjad, men det säger han ingenting om. Utvecklingen har för det andra enligt de senaste prognoserna från USA blivit mer negativ än när konjunkturinstitutet gjorde sin prognos. Den svenska bilförsäljningen till USA löper risk att gå ned. I USA säljer man nu fler småbilar och japanska bilar, typer som Sverige inte tillverkar. även dessa uppgifter har herr Sträng tillgång till, men han säger ingenting om dem i finansplanen. För det tredje döljer sig under det som kallas ”övriga exportvaror” bl.a. konsumtionsvaror. En förutsättning för att exporten av dessa skulle gå upp är att framför allt de nordiska länderna skulle köpa mer konsumtionsvaror. Det är väl nu ändå klart att när Norge och Danmark bestämde sig för att från årsskiftet införa höjd konsumtionsskatt blev det en köprush. Man kan därför vänta sig att importen av dessa varor kommer att gå ned. Även dessa uppgifter har herr Sträng tillgång till, men de finns inte redovisade i finansplanen. Det är klart att de heller inte kan finnas där då han påstår att exporten skall gå upp mer än vad konjunkturinstitutet har beräknat. Om det som talar för motsatsen skulle komma in i bilden, då skulle herr Strängs prognos te sig ännu sämre. Det var intressant att höra att herr Palme inte hade något behov av att nyansera herr Strängs optimism. Innan jag till sist kommenterar skattereformen skulle jag som hastigast vilja säga ett par ord om bostadspolitiken. Eftersom statsrådet Holmqvist nu har trätt in och därmed fyllt en plats i regeringsbänken — den har ju varit tom under de senaste timmarna — är det trevligt att få göra några kommentarer. Först vill jag erinra om att när socialdemokraterna led sitt valnederlag, eller låt mig för att undvika diskussion säga det dåliga valet för socialdemokraterna 1966, och sedan plötsligt släppte fram ett ökat bostadsbyggande, visade det sig att en hel del kommuner inte hade tillräckligt långtgående planer för byggande. Man kunde inte klara av bostadsbyggandet och det fanns även andra orsaker som ledde till betydande svårigheter på bostadsbyggnadsmarknaden. Kravet på långsiktigare kommunal planering har, om jag uppfattat situationen rätt, numera i någon mån tillgodosetts. Där man väntar sig att få bygga finns nu ofta en hel del planer. Från folkpartiets sida krävde vi under flera år mer långsiktiga planer än regeringen. Vi krävde ganska preciserade femårsplaner, men regeringen och riksdagsmajoriteten = avvisade vårt krav. Det beslut som fattades i fjol om ramfördelning kommer inte med säkerhet att innebära förbättring ens för de tätorter och regioner som är starkt växande. För det stora antalet kommunblock som har en årlig bostadsproduktion på upp till omkring 250 lägen heter är det svårt att se annat än att det nya systemet måste innebära en försämring. Om jag uppfattat systemet rätt, innebär det i korthet följande: För år 1 — det löpande kalenderåret — och för år 2 gäller den av riksdagen beslutade planen för allt bostadsbyggande. För åren som kommer därefter, 3, 4 och 5, avser bostadsplanen endast det statsbelånade byggandet i form av s.k. garanterat program och en projektreserv. Projektreserven gäller dock endast för år 3. För de tre sista åren i perioden avser planen alltså endast orter och regioner med klart expansivt näringsliv. Men de övriga kommunerna har väl också ett behov av besked om hur mycket de får bygga! Får de inte det, löper man, herr inrikesminister, kanske risk för sämre planering. Det vill väl ingen av oss vara med om. Till detta kommer att dessa kommuner också missgynnas på det sättet att de tydligen först 4—53 månader före det aktuella byggåret får reda på hur mycket de kan bygga. Det är, om denna uppgift är riktig, en klar försämring. Tidigare fick de reda på det ett år i förväg. En diskussion som jag inte vågar ge mig in på ur teknisk synpunkt är den som nu pågått omkring paritetslånen. Jag tycker liksom tydligen de flesta att detta är väldigt svårt. Det påstås att det bara finns en person utanför kanslihuset som lyckats fatta vad detta innebär. Den personen gör jag inte på något sätt anspråk på att vara. Utifrån andra synpunkter, när jag i någon mån önskar följa utvecklingen på penningmarknaden, räntepolitiken och sådant, har jag det bestämda intrycket att paritetslånens utformning inte riktigt passar i det höga ränteläge vi har, framför allt inte om detta höga ränteläge kommer att fortsätta under en besvärande lång tid. Jag tror att det skulle vara nyttigt om inrikesministern ville ge en förklaring på denna punkt. Till sist några ord om skattepolitiken. I den stumpvisa redovisningen av skattereformen som finns i finansplanen förekommer en hel del bra saker. Vi har, som herr Helén sade, föreslagit att sambeskattning skulle försvinna, och gör den det så är det bra. Vi har också föreslagit att folk med låga inkomster skulle få en skattelättnad. Vi markerade att det måste vara fråga om en total lättnad i skatterna och att man inte där fick bortse från att kommunalskatten blivit det som mest pressat låginkomstgrupperna under senare år. Men det finns verkligen anledning att vara ganska orolig, om man bara skall ta hänsyn till vad som står i finansplanen. Som herr Helén betonade innebär nämligen detta att om man bara tar bort rätten till avdrag för den kommunalskatt man har betalt uppstår en ökad olikhet mellan kommuner med hög och kommuner med låg skatt. Herr Palme karakteriserade sin budget som en budget för jämlikhet. Det är intressant att höra detta. I fjolårets finansplan infördes nämligen en speciell rubrik för jämlikhetsfrågorna. Fördelningspolitik kallades det. Den rubriken har försvunnit i årets finansplan och jag tror inte att detta bara är en typografisk fråga, utan regeringen har kanske haft på känn — även om herr Palme nu inte vill erkänna det — att detta knappast är en budget som främst kan betecknas som en jämlikhetsbudget, i varje fall inte mot bakgrunden av de exempel på motsatsen som redan givits under remissdebatten. Skatteskalorna kommer givetvis att ändras med det system herr Sträng tänker föreslå, men frågan är om han kan ändra så att t.ex. den här eventuella orättvisan med kommunalskatteavdraget försvinner. Där kan framför allt Norrlandskommunerna råka illa ut. Vid vårriksdagens sista arbetsplenum 1969 krävde jag, att regeringen i god tid skulle lägga fram sitt skatteförslag till offentlig debatt. Socialdemokraterna hade avvisat tanken på en skatteutredning, där de olika partierna skulle medverka. I det läget ansåg vi Statsverkspropositionen m.m. det riktigt att herr Sträng presenterade sitt skatteförslag så att den offentliga debatten, partierna och organisationerna, fick tillfälle att diskutera det. För min del underströk jag det otillfredsställande i att finansministern helt plötsligt lägger propositionen på riksdagens bord — då har han givetvis bundit upp den = socialdemokratiska riksdagsgruppen för sitt förslag — och säger: ”Ta reformen eller låt bli. Några möjligheter att ändra på den finns inte.” Jag upprepade detta krav vid höstens remissdebatt. Men nu har vi hamnat i detta otillfredsställande läge, eller är snart där. Herr Palme ville ju inte på något sätt ge vid handen att man skulle vara villig att publicera t.ex. den promemoria som herr Helén föreslår. Det är väldigt svårt att tro att inte skattereformen redan skulle vara utformad. Hur skulle man våga lägga fram en finansplan, om man inte är övertygad om att det som nu föreslås beträffande skattesystemet är rimligt mot den bakgrund som finansplanen tecknar när det gäller utvecklingen? Nu säger visserligen herr Sträng att det här med skatter inte spelar så stor roll för utvecklingen på längre sikt, men det måste han vara ensam om att tro. Det har uppstått en betydande oro kring de uteblivna detaljerna i skatteförslaget. En TCO-man påpekade det orimliga i en situation där exempelvis sjuksköterskor, folkskollärare och andra kategorier med motsvarande löner skulle betala skattereformen. Eftersom herr Sträng inte har redovisat skattesystemet, är det svårt att veta något definitivt om verkningarna, men oron finns och det borde rimligen vara ett skäl för att nu tala om vad man har för avsikt att föreslå, inte bara i de allmänna ordalag som förekommer i finansplanen. Statsrådet Wickman höll för några dagar sedan ett intressant tal. Jag vet inte om man i det möjligen kan utläsa en av förklaringarna till hemlighetssocialdemokratiska partiet fullheten om skattereformen. Socialdemokraterna har bestämt sig för att, som herr Wickman uttryckte det, vara helt solidariska med LO. Ja, herr Wickman sade inte riktigt så utan han sade att man skulle vara helt solidarisk med ”den fackliga löntagarrörelsen”. Men av både sammanhanget och uttalandet i övrigt framgick att det var fråga om LO. Andra göre sig inte besvär. Tjänstemannarörelsen får tydligen enligt herr Wickman inte räknas in i den fackliga löntagarrörelsen. Den får inte ens vara med om att offentligen debattera skattereformen innan herr Sträng dikterat hur den skall se ut. Jag utgår självfallet från att folk på LO-sidan har fått den möjligheten. Denna inställning att föra in debatten i ett nytt politiskt sammanhang framgick klart också för en tid sedan i en ledare i Aftonbladet där det stod: ”Ideologiskt måste det kvardröjande samförståndstänkandet överges. Klassmotsättningarna får inte döljas.” Herr Sträng hade en del intressanta synpunkter under september månad beträffande skattesystemet. Finansministern sade vid en socialdemokratisk partikonferens den 6 september 1969 efter att ha gjort en redovisning av vissa synpunkter: ”Jag har med detta velat säga att någon effekt i inkomstöverflyttning genom skärpt progressivitet är inte praktisk politik. Men, och där är jag framme vid den mera avgörande punkten, skattepolitiken är ett medel för att bättre realisera jämlikhetens idéer, och i en kommande skattereform hoppas jag vi skall ytterligare kunna accentuera denna skattepolitikens funktion. Den väg som återstår är således att skaffa pengar genom en höjning av den indirekta skatten, i detta fall ”momsen”.” Om jag kan få en bild i den interna television som finns här i första kammaren, förmodar jag att åtminstone en del av de socialdemokratiska ledamöterna känner igen någonting som det smickrade sig mycket med under hösten. Man hade annonser och flygblad, där socialdemokraterna ställde följande frågor: ”Är du beredd att acceptera en höjd indirekt beskattning i momsens form för att med därigenom influtna medel möjliggöra en direkt skattesänkning för de lägre inkomsttagarna?

Man konstaterar alltså att det var fråga om en momshöjning som skulle möjliggöra en skattereform; inte t.ex. en skärpt progressivitet — detta hade finansministern några dagar tidigare tagit avstånd ifrån. Herr Palme sade för en stund sedan att man fört ut denna reform till debatt på ett sätt som aldrig tidigare varit fallet och att det kommer att visa sig att det lönar sig att verkligen delta i denna debatt eftersom det kommer att bli på det sätt som man förklarade under hösten. Jag tycker att detta är ett mycket intressant uttalande. Min fråga till regeringen är nu mot bakgrunden av det ”råa och brutala” beskedet från herr Sträng: Står sig ett besked från herr Sträng i fyra månader? Om svaret är jakande, kommer alltså inte något förslag om skärpt progressivitet, inte något förslag som innebär en orättvisa mot de kommuner som redan nu har hög kommunalskatt, t.ex. i Norrland, och inte något förslag om det som en del har kallat straffskatt på hemmafruar. Ett uteblivet svar på så avgörande frågor kan endast tolkas så att det inte går att lita på herr Sträng och socialdemokratin. Herr talman! Jag tycker att det bör vara mycket välgörande att få ett be sked om att det klara ställningstagande som herr Sträng för sin del gjorde i september 1969 gäller även i januari 1970. Då skulle vi ändå få något mera besked trots fortsatt dimmighet när det gäller skatteskalor m.m.
Jag ber att få fästa kammarens uppmärksamhet på att anslag om detta plenums fortsättande i afton uppsatts.

Herr talman! Jag vill till en början i all korthet erinra om den ekonomiska konjunktur som vi har i landet för närvarande. Den internationella konjunktur som råder nu är som bekant mycket hög och har även påverkat utvecklingen i Sverige. Vi får gå tillbaka till början av 1950-talet för att i vårt land finna en motsvarighet till den konjunktursituation som vi har just nu. Självklart har det inneburit att sysselsättningen förbättrats gentemot det förhållande vi hade för något år sedan. Vi har inte bara full sysselsättning, vi har långt mer än överfuil sysselsättning. Det har också inneburit att 1969 ur exportsynpunkt varit ett gott år. När finansministern presenterade sin budget för ett år sedan, beräknade man att exporten skulle stiga med 6 å 8 procent, men verkligheten har ju inneburit att vi haft en exportökning med 12 procent. Det är självklart en utomordentligt stark ökning under ett år. Att importen har stigit ungefär lika mycket är ett faktum som vi naturligtvis får räkna med i en konjunktur av detta slag. Jag lyssnade till vad herr Bohman sade i sitt anförande i detta avseende. Trots att exporten stigit med 12 procent, har vår andel av världshandeln icke förbättrats, sade herr Bohman. Det vill väldigt mycket till för att vår andel av världshandeln skall förbättras. Vi skall komma ihåg att vår andel av den samlade världshandeln är ganska liten i procent räknat, och en förbättring därvidlag är svår att åstadkomma. Vi har haft en förbättring av vår andel i handeln på världsmarknaden under ett antal år, men det rör sig om någon eller några tiondels procent. ändock är varje tiondel en stor framgång för vårt land. Om konjunkturen nu är god, så finns det — detta vill jag klart framhålla som min uppfattning — anledning att oroa sig för framtiden. Vi vet ytterst litet om utvecklingen under 1971 och åren därefter: om konjunkturen kommer att stå sig internationellt, hur utvecklingen blir i vårt land, hur vår utrikeshandel kommer att utvecklas. Konkurrensen på världsmarknaden kommer att förbli hård. Kommer vi att kunna hävda oss därvidlag? I flera stycken finns det anledning att sätta frågetecken. Dessutom finns det anledning att med stor vaksamhet följa utvecklingen på valutaområdet, ty den kan för vårt land betyda stora bekymmer för framtiden. Ett livsvillkor för vårt land, för vår standard och för den utveckling som vi räknar med är en ständigt växande utrikeshandel, där vi har möjligheter att sälja de produkter som tillverkas här. Om jag helt kort skall säga något rörande budgeten, vill jag framhålla att budgeten i huvudsak kan anses som bra ur småfolkets och löntagarnas synpunkt, ty man har kunnat inom budgetens ram få plats med reformer som utgör ett steg i riktning mot jämlikhet. Jag vill säga detta utan att därför överdriva förbättringarnas storlek. Skattereformen är nödvändig. Detaljerna känner vi i dag inte till, men vi kommer att få reda på dem litet längre fram. En sak som ur arbetsmarknadssynpunkt måste nämnas i det här sammanhanget är de rätt stora påslagen i budgeten till förmån för arbetarskyddet och arbetsmarknadspolitiken. Jag vill framhålla att det är högst nödvändiga saker som där sker. Jag hoppas att det inte är slut med detta, ty behoven är långt större än de påslag som nu har skett i budgeten. I sitt anförande säger herr Bohman, att om denna budget är ett steg i jämlikhetens riktning kan man fråga sig varför socialdemokratin inte tidigare har genomfört jämlikheten under ett regeringsinnehav som sträcker sig över en så lång period. Då bör herr Bohman veta att arbetarrörelsen i detta land — här talar jag om både socialdemokratin och fackföreningsrörelsen — alltid har fört en kamp för större jämlikhet. Men under lång tid i detta sekels början och i slutet på förra seklet gällde det ju till att börja med att avveckla den mycket djupa fattigdom som existerade i landet. Det dröjde ganska länge innan man kunde gripa sig an frågor som hade med jämlikhet i dagens mening att göra. Men så mycket är uppenbart att vi har stora brister i det svenska samhället, och hela den jämlikhetsidé, som nu diskuteras och ibland förlöjligas, är en idé som mer och mer måste slå igenom i det svenska samhället och som måste påverka hela den ekonomiska utvecklingen och fördelningspolitiken i vårt samhälle. Man kan naturligtvis kritisera att utvecklingen inte har gått snabbt nog. Jag blev litet förvånad i ett avseende över herr Bohmans anförande, när han talade om näringspolitiken och framhöll svårigheten för låglöneföretagen. Det är inte riktigt att yttra sig som herr Bohman gjorde, nämligen att enligt regeringen och LO ”våra låglöneföretag kan saklöst klappa ihop”. Det skulle alltså vara regeringens och LO:s mening. Så enkelt är det nu inte. I alla fall är det uppenbart att fackföreningsrörelsen under lång tid har begärt och även fått uppleva en strukturell omdaning av det svenska näringslivet; och vi har behövt denna strukturella förändring. Men om herr Bohman menar att detta är någonting nytt i den svenska samhällsutvecklingen, är ju det inte riktigt, ty en strukturell förändring av det svenska näringslivet har ägt rum ända sedan vi började få företag i detta land. Strukturförändringen sträcker sig över hela den industrialiserade perioden i det svenska samhället. Herr Bohman överdrev = naturligtvis. Jag skulle inte förvåna mig om verkligheten vore den, att herr Bohman själv anser att vad vi behöver i detta land inte bara för ett enstaka tillfälle utan kontinuerligt är en ständig strukturell förändring av det svenska näringslivet för att göra det mera anpassat till de verkliga behov som finns. Låt mig från dessa saker övergå till en aktuell situation. Jag har ansett det vara nödvändigt att ta upp frågan om de vilda strejker som nu pågår litet här och var i landet. Jag gör det inte minst mot bakgrunden av ett uttalande, som gårdagens kväll gjordes av en av de främsta representanterna för arbetsgivarvärlden i detta land, nämligen verkställande direktören i Sveriges verkstadsförening. Vilda strejker är ju ett gammalt stridsmedel i andra länder mer än i vårt land. I England har man tillämpat vilda strejker så långt tillbaka som man kan minnas. De har i Storbritannien blivit ett mer eller mindre accepterat stridsmedel i landet såsom helhet. I Frankrike har man också prövat den metoden under många år och gör det alltjämt. Det har under den senaste hösten och vintern även förekommit vilda strejker i riklig omfattning i Italien. Jag skulle om denna strejkmetod vilja säga att den inte är någon metod varigenom standarden för löntagarna kan förbättras. Man kan måhända peka på att en vid ett enstaka tillfälle förekommande vild strejk har givit ett visst resultat, men om det blir en stor mängd av vilda konflikter — eller om det blir en allmän regel att tillämpa denna strejkform, som fallet har varit i de nämnda länderna — kommer detta icke att leda till några reella förbättringar för de löntagare som berörs. Vad har resultatet blivit i England, Frankrike och Italien? Var och en kan själv se eller läsa sig till vilken standard som löntagarna har i dessa länder. Storbritannien har utan vidare halkat efter i den europeiska utvecklingen till följd av den oreda som har rått och råder på den brittiska arbetsmarknaden. I Sverige har med, kanske jag kan säga, ganska mycken möda skapats spelregler för arbetsmarknaden, en rättsordning som bidragit till stabiliteten på den svenska arbetsmarknaden. Denna stabilitet har i sin tur varit en av de viktigaste faktorerna i vår framgångsrika ekonomiska utveckling. Jag vill klart säga ifrån att vilda strejker icke är en acceptabel arbetsmetod, och vilda strejker kan av fackföreningsrörelsen icke accepteras. Löntagarna är de som förlorar på en sådan politik. Dessutom skapar vilda strejker, om de förekommer i stor omfattning, en situation som omöjliggör de sociala utjämningar i samhället som vi så väl behöver. Jag tänker därvid inte minst på lågt avlönade, men man kan också tänka på andra grupper som socialt har en svår ställning i det svenska samhället. Vi skall komma ihåg att vilda strejker är kostnadsmässigt lika tyngande i ett samhälle som konflikter av reguljär karaktär. I gårdagens intervju i TV utfrågades direktör Matts Bergom Larsson, och han anklagade fackföreningsrörelsen för att inte klart ha sagt ifrån att vilda strejker inte var ett acceptabelt stridsmedel. Jag hoppas att direktör Larsson får kännedom om vad jag nyss har sagt här i kammaren. Direktör Larsson måtte icke ha följt med och känner icke till vad som redan har sagts i det avseendet. Vid en stor presskonferens i december månad, som bevakades av både TV, radio och tidningspress, gjorde jag en ganska klar deklaration i denna fråga. Då gällde det den aktuella strejken uppe vid malmfälten. Direktör Larsson måtte ej heller ha läst fackförbundspressen, ty = fackförbundstidningarna har genomgående behandlat frågan om vilda strejker under de senaste veckorna. Jag tycker att den kritik, som direktör Larsson anförde, visar att han icke har följt med det aktuella skeendet. Han har själv inte heller reagerat så länge den vilda strejken var koncentrerad till ett statligt företag. Men när en liknande situation uppstår vid ett privat företag blir läget för honom ett annat än det varit tidigare. Jag skulle vilja säga om den situation som råder att man självfallet kan finna vissa förklaringar till att vilda strejker uppstår, men det försvarar ändå inte den vilda strejken. Ur facklig synpunkt är metoden nämligen förkastlig, eftersom den leder till sämre förhållanden i längden för löntagarna än om man går den reguljära vägen. Jag anser att vi har kolossalt mycket brister på den svenska arbetsmarknaden. I den jämlikhetsdebatt som har pågått mycket inom arbetarrörelsen har jag vid flera tillfällen tillåtit mig att säga att den största bristen på jämlikhet i det svenska samhället finns i arbetslivet. Det är där som jämlikhetsinsatserna främst bör göras, och det är där som man bör visa den största aktiviteten. Jag vidhåller att det förhåller sig på det sättet. Men jag måste tyvärr också säga att arbetsgivarvärlden lever kvar i en tankevärld som inte är dagens, ty inom ar: betsgivarvärlden för man ett resonemang och tänker och handlar på ett sätt som man gjorde för årtionden sedan. Men man har inte levt upp till de förändringar som inträffat även i det svenska samhället, inte minst under de senaste åren. Detta gör att förhållandet även mellan arbetsmarknadens parter har förändrat karaktär i viss utsträckning. Jag tror jag vågar säga öppet att atmosfären har försämrats i viss grad. Min förhoppning är att det skall vara tillfälligt, ty om man får en stadigvarande försämring av atmosfären parterna emellan och icke kan föra ett förtroendeingivande öppet resonemang är det synd om den svenska arbetsfreden. Men en förbättring fordrar enligt min mening att man på arbetsgivarsidan försöker leva sig in i svenska folkets tänkesätt och de anspråk som folk i dag ställer på vårt samhälle och de företag där de är anställda. De anspråk som man ställer i dag på samhället lika väl som på företagen — det må gälla lönebehandlingen och det må gälla andra ting — är litet annorlunda än vad som var vanligt förr i världen och framför allt vad som var vanligt om man går långt tillbaka i tiden. Vi har problem som vi förhandlar om på den svenska arbetsmarknaden. Jag skall bara nämna ett exempel, och jag är ganska övertygad om att många av riksdagens ledamöter knappast tror att det förhåller sig som det gör. Vi har haft ganska långvariga överläggningar om den ställning som de fackliga förtroendemännen skall ha på företagen. Vi har inte kunnat komma överens ännu, och en ny överläggning är utsatt. Jag vet inte om vi kan komma överens då. Detta problem gäller inte minst verkstadsindustrin, där man från arbetsgivarnas organisation envetet har motsatt sig att den som är förtroendeman för de anställda på arbetsplatsen skall ha nödvändig rörelsefrihet i det egna företaget. Om den fackliga organisationen på en plats är så stor att man har en egen ombudsman anställd, får han icke komma in och förhandla på ett företag som tillhör Svenska arbetsgivareföreningen, eftersom han icke är anställd vid företaget. I Volvokonflikten härom dagen inträffade det märkliga att företaget plötsligt kände ett mycket stort behov av närvaron av inte endast denne ombudsman utan även ordföranden för l1okalavdelningen. Man bad dessa två personer att komma till Volvo och delta i förhandlingarna trots att de inte var anställda. Det är klart att sådana här förhållanden icke förbättrar atmosfären. Min innerliga förhoppning är att man på arbetsgivarsidan skall inse att detta inte är bra och att man dessutom skall respektera förhandlingsordningen. Men jag skall inte inveckla mig i flera exempel. Jag har bara velat nämna detta, samtidigt som jag säger att det icke är bra som det är. Vi kan inte få bättre förhållanden med mindre än att man på arbetsgivarsidan försöker sätta sig in i den tankevärld som människorna har i dag när det gäller arbetsplatsernas problem. Man kan inte leva kvar i ett tänkande som hör till en tid vilken ligger något eller några tiotal år tillbaka. Hur skall man komma till rätta med vilda strejker?

Jag skulle vilja säga att detta inte är något sätt att lösa problemet med vilda strejker. Om man vill försöka få bort vilda strejker måste man börja vid roten och se vad som är orsaken till att vilda strejker utbryter. Men att enbart införa bötesbelopp som <:avskräcker från vilda strejker är enligt min mening att gå en felaktig väg. Vi är ju öppna för att tala om vad som kan vara grundorsakerna, och jag hoppas att det skall vara möjligt att få till stånd sådana resonemang. Hittills har det icke skett, men att det är nödvändigt är helt klart. Jag skall inte säga mycket utöver denna deklaration om vilda strejker. Men jag vill med några ord behandla den speciella vilda strejk som har pågått flera veckor uppe i malmfälten. Det är naturligtvis en mycket tragisk historia. Jag har tidigare varit kritisk mot företagets personalpolitik o.v.s., och jag skall inte upprepa det här. Jag vill bara konstatera att konflikten alltjämt är ett faktum och att detta är tragiskt inte minst ur de anställdas synpunkt. Det har uppstått ganska stor förvirring, och det har även uppstått oenighet bland de anställda själva om hur man skall kunna få en lösning av denna konflikt. Här har vi problemet om oförmågan för en stor grupp människor att samverka i en sådan situation som denna strejk innebär. Jag överdriver inte när jag säger att denna oförmåga till samverkan har förlängt LKAB-konflikten med minst två veckor. Nu vet vi inte hur länge den kommer att pågå. Det är en helt öppen fråga.

Det förutsätter dock att gruvarbetarna själva kan ta sig samman och få till stånd reella överläggningar med motparten och förhandlingar som kan leda fram till en uppgörelse. Jag bedömer i annat fall risken som stor att slutet på det hela blir en ganska bitter historia ur de anställdas synpunkt, vilket jag inte vill skall bli ett faktum. Men det går inte att göra någonting med mindre än att de berörda själva verkligen vill — eller kan, kanske är rätta uttrycket — samla sig omkring en politik som kan ge resultat. I detta avseende skulle jag till sist vilja säga att i tidningsdebatten, kanske även i massmedia i övrigt, har riktats mycken kritik mot bolaget för att denna konflikt har kommit till stånd. Nu har vi konflikter av samma art också på andra platser, men av tidningarnas sätt att agera har man ibland fått den känslan att tidningarnas skarpa ställningstaganden mot företaget som sådant mycket har berott på att företaget varit ett statligt bolag.

Statliga företag står i princip i samma situation som andra företag då det gäller att konkurrera på marknaden med sina produkter. De har att lika väl som andra ta hänsyn till ekonomiska faktorer. Men vad jag är övertygad om kan genomföras är i många avseenden större hänsynstaganden än vad som hittills har skett då det inte har funnits någon enhetlig personalpolitik från de statliga företagens sida.

Jag ser att ordföranden i förvaltningsbolaget flitigt antecknat vad jag säger, och jag tror att han är fullt införstådd med mina synpunkter i det här avseendet.

Herr talman! Jag är angelägen att bemöta herr Geijers kritik och lägga till rätta en del påståenden, och jag är desto mera angelägen att göra det som jag tycker att hans anförande var så balanserat. Men jag skall inte gå in på den polemik som han kan sägas ha fört med Arbetsgivareföreningen. På en punkt kan jag dock hålla med honom. Vi löser inte de problem som det är fråga om här genom att höja skadeståndsbeloppen — det är inte fråga om bötesbelopp. Nej det är inte på det planet problematiken ligger. Jag talade om Sveriges andel i världsexporten och herr Geijer menar att man kan vara nöjd om vi har samma andel som tidigare; det är svårt att öka den. Ja, det är alldeles klart att det är svårt att öka vår andel av världshandeln, men vi måste göra detta. Som vår handelsbalans i dag ser ut, måste vi kunna sälja mera på export och onödiggöra import och det gör vi genom att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är ett mål som vi alla är ense om. Vi kan vara oense om vilka medel vi skall använda, men vi är ense om att det målet måste vi ställa upp för OSS. Den andra frågan som herr Geijer tog upp var strukturrationaliseringen.

Man gjorde gällande att det för hela folkhushållet vore bättre att dessa människor sattes in i mera konkurrenskraftiga höglöneindustrier.

Jag skall inte exemplifiera vilka jag syftar på, men jag kan i varje fall påminna statsministern om — eftersom han sitter här — att han själv gjort ett mycket frejdigt uttalande om svensk tändsticksindustri i en fransk tidning — om jag inte missminner mig — och därvid gjorde gällande, att den svenska tändsticksindustrin saknade livskraft. Är jag fel underrättad, skall jag ta tillbaka detta, herr statsminister. För att sedan, herr talman, återkomma till jämlikhetsdebatten vände jag mig i mitt anförande främst emot det sätt på vilket jämlikhetsdebatten drivs, hur jämlikhetsfrågan diskuteras. Tanken att skapa ett mera jämlikt samhälle är i och för sig riktig. Risken att driva debatten på det onyanserade sätt som man gjort, och förmodligen kommer att fortsätta att göra, är att jämlikheten kan komma att förlöjligas, att slå över och att inte ge resultat. En annan risk är att man skapar nya motsättningar och konflikter i samhället mellan olika grupper. De som nått en viss standard uppfattar angreppen som riktade mot sig själva och kommer att betrakta dem som djupt orättvisa och kränkande. Genom att skapa konflikter kring en i och för sig riktig tanke löser man inte problemet. Man når inte resultat. Det leder bara till att de välståndsskapande krafterna inte blir lika stimulerade som de borde bli. Våra möjligheter att göra det bättre för oss alla blir på det sättet sämre. Detta var i stort sett kontentan av mina synpunkter i detta hänseende.
Herr talman! Det mesta är väl redan sagt under den här rubriken i den ämnesuppdelning som ligger till grund för dagens resmissdebatt. Jag skall inte heller hålla något längre anförande, utan bara följa herr Hernelius” exempel och göra några kommentarer.

Vi kan konstatera en omsvängning till det bättre i dag då det har rått rakt motsatta förhållanden. Vi har haft glädjen av att ha haft statsrådsbänkarna väl besatta. Det har också varit välbesatt i kammaren, och åhörarläktarna har varit fullsatta. Med glädje har vi sett ett stort antal andrakammarledamöter som tycks vilja lyssna på debatten här. Jag förmodar att detta har berott på att några nya talare skulle uppträda, två nya partiledare och en gruppledare. Den senare har visserligen flyttat över hit från andra kammaren, men de som har varit trogna denna kammare har kanske icke varit i tillfälle att höra herr Bohman förrän i dag. Jag tror att alla de som nu har begagnat tillfället att åhöra debatten, både kammarens ledamöter, åhörarna på läktaren och t.o.m. statsråden, har haft glädje av närvaron, ty det har varit en debatt med mer fläkt över sig än vid tidigare tillfällen. Det är bara synd att det är sista gången som den stora remissdebatten kan hållas i första kammaren, och därför är det inte lönt att önska god fortsättning. Från och med nästa år finns det ju bara en kammare. Herr Bohman började sitt anförande med att erinra om ett nyårstal som hade hållits av statsministern, i vilket denne hade anfört vissa synpunkter beträffande utvecklingen i vårt land och den förda politiken. Han gav uttryck för att den stöddes av folket i dess helhet. Jag fattade herr Bohman så att han ansåg detta uttalande något överdrivet. Herr Bohman menade väl antagligen att det var företrädare för det socialdemokratiska partiet som man närmast kunde räkna med stod bakom den förda politiken.

Jag vill ta fasta på detta och gärna hålla med om att det är svårt att föra ut det man vill till människorna. Det är besvärligt att nå ända ut i våra gränstakter. Inte minst är det svårt för fackföreningsrörelsen att få fram allt det som hör samman med avtalsförhandlingar som är långt utdragna. Visserligen har de olika förbunden fått tillfälle att förhandla om beloppen eller ramen för uppgörelserna — de har haft tillfälle att göra detta inom sina branscher. Men det är inte alldeles säkert att alla detaljer kommer upp till behandling i en sådan anpassning till den centrala uppgörelsen att alla medlemmar känner med sig att de varit med om själva uppgörelsen, även om de olika avdelningarna har varit i tillfälle att ta del av den och även i vissa fall godkänna den. Det är som sagt ett problem. Från dessa synpunkter har jag inte lika lätt att förstå herr Hernelius” fråga till statsministern, i vilken utsträckning herr Palme ansåg sig bunden av partikongressens beslut. Jag tror att partikongressen och det som föregick den har underlättat möjligheterna att sprida kännedom om vad man hade att syssla med inom partiorganisationerna. Det är ju inte på det sättet att dessa beslut tillkommit uteslutande på grund av debatterna vid kongressen, utan de är resultat av motioner och bearbetning av olika förslag. Dessa förslag har förelagts kongressen. I dess behandling av förslagen har också statsråden varit inkopplade och kanske även i viss utsträckning medverkat vid utformandet av de utlåtanden som skulle ligga till grund för besluten. Jag tycker alltså för min del att det ur demokratisk synpunkt inte kan ligga något fel i att partiinstanserna får tillfälle att diskutera vad det är som skall ligga till grund för politiken under 1970-talet, om partiet är kvar vid regeringsmakten. Jag har väl också i och för sig någonting att säga om de vilda strejkerna, men herr Geijer har utvecklat detta problem på ett sätt som onödiggör att jag tar upp det utförligare. Dessa strejker är beklagliga ur alla synpunkter, inte minst ur fackföreningsrörelsens egen synpunkt, ty om sådana strejker skulle bli mycket vanliga, skulle fackföreningsrörelsen som helhet förmodligen komma att förlora sitt inflytande på arbetsmarknaden och också sitt förtroende då det gäller att sluta avtal som svarar mot de resurser som står till förfogande. Svårigheterna i detta avseende är naturligtvis inte minst beroende på att lönsamheten och betalningsförmågan även när det gäller löner är så olika i de skilda företagen. Om man tycker att den centrala uppgörelsen ger för litet med hänsyn till det företags betalningsförmåga som man arbetar i, kan ett sådant missnöje helt naturligt smitta av sig och skapa oro. De stora företag som rationaliserats med löpande band och andra maskinella anordningar ställer större krav på de anställda både fysiskt och psykiskt. Det är många gånger en större psykisk press att stå vid ett löpande band under åtta timmar, från morgonen till kvällen, och känna sig glad och pigg när man går från arbetsplatsen. Det är helt naturligt förhållanden som man måste beakta vid de förhandlingar som ligger till grund för en uppgörelse. Jag vill fästa uppmärksamheten på att enligt uppgifter i tidningspressen — uppgifter som man fått från LKAB — har man inom LKAB genom rationaliseringar ökat produktionen från 15 å 16 miljoner ton malm till 27 å 28 miljoner. Under den tiden har arbetsstyr kan minskat från något över 8 000 till något under 7000 man. Man producerar alltså så mycket mer med en mindre arbetsstyrka tack vare rationaliseringar, som varit nödvändiga eftersom malmpriserna sjunkit. Man skulle fått en minskad lönsamhet om icke dessa rationaliseringar kommit till stånd. Den större mängden malm måste ändå gå igenom hela produktionsapparaten och följaktligen också på ett eller annat sätt det mindre antalet anställda. Jag kan på sätt och vis förstå att man inom oppositionspartierna tycker att den förelagda statsverkspropositionen inte är lika upplysande som tidigare års och inte ger lika stora möjligheter att i detalj diskutera förslagen. Det är väl främst skatteomläggningen som har föranlett en viss oro. Jag erkänner gärna att jag inte har möjlighet att bedöma vad slutresultatet kan bli av de principer som redovisas i finansplanen. Men vi inom det socialdemokratiska partiet har väl större tillförsikt och större förtroende till både finansministern och regeringen så att vi tror att de förslag som läggs på riksdagens bord kan godkännas som en god lösning. Det har dock under lång tid efterlysts en möjlighet att diskutera skattesystemet i dess helhet och avstå från att punktvis vidta förändringar. Herr Bengtson åberopade ett uttalande från den nuvarande statsministern — jag förmodar innan han blev statsminister — att politik är att vilja, och han tillade: Men det är så sällan socialdemokraterna vill någonting. Det var i och för sig ett riktigt tillägg, det var bara inte fullständigt. Han borde ha sagt: Men det är så sällan socialdemokraterna vill göra vad oppositionen vill. Detta beror väl på att oppositionens politik inte stämt överens med den politik som den socialdemokratiska regeringen har funnit sig böra föra och som har vunnit stöd i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Till slut ytterligare en enda liten sak. Flera talare har sagt att när socialde mokraterna redovisar den politik som förts under 1960-talet sker det med stor skrytsamhet. Jag tror att det var herr Bohman som först sade det, men det har sedermera understrukits av andra talare. Jag tror att det är alldeles nödvändigt att själv tala om vad man gör; inte kan man väl begära att oppositionspartierna skall göra det. De olika partierna måste tala om för väljarna både vad de gjort och vad de tänker göra om de får makten. Herr Bohman ville också gärna i sitt första anförande få fram att det inte var alldeles självklart att ett regeringsparti med den styrka som socialdemokraterna har skulle vara mera effektivt än tre borgerliga oppositionspartier. Det är mycket möjligt att han har rätt under förutsättning att partierna kan ena sig om den politik som skall föras. Men om dessa tre partier vill poängtera sin egenart blir de inte starka. även i dessa sammanhang gäller väl fortfarande den gamla regeln att enighet ger styrka. Tre partier tillsammans av ungefär samma storleksordning som ett större parti blir inte lika starka som det enhetliga partiet. Herr talman! Klockan är 5 och jag skall inte längre ta kammarens tid i anspråk. Jag vill bara ytterligare understryka att man kan tala om både vad man har gjort under 1960-talet och vad man skulle vilja göra under 1970-talet om man får fortsätta att sitta vid regeringsmakten utan att det behöver innebära någon skrytsamhet. De geografiska förhållandena är något olika i landet. Jag erinrar mig en gammal historia, och det kan tänkas att den har någon anknytning till verkligheten. Det var några personer ”uppifrån” som man säger i Skåne, d.v.s. det var några uppifrån landet som besökte Skåne och som fick se hur fint det växte där nere, hur vackert allting var och hur imponerande det hela var. Den som förde dem omkring hade en känsla av att de var imponerade, men en av resenärerna sade till slut ändå: ”Ja, men Statsverkspropositionen m.m. några berg har ni inte i Skåne.” ”Nej, det har vi inte”, sade den som ledde dem omkring, ”men om vi haft några, hade de varit mycket högre än de som finns i Norrland.” Herr talman! Jag har ingenting emot att statsverkspropositionen remitteras till vederbörande utskott.

Herr talman! Endast ett litet tillrättaläggande på grund av ett missförstånd som måste ha uppstått. Ingalunda har jag haft något emot att diskussioner ute i landet har föregått den socialdemokratiska partikongressen. Det är väl alldeles utmärkt att så har skett, och sådana rådslag förekommer ju numera på bred bas inom praktiskt taget alla partier. Jag vill gärna säga att socialdemokraterna nog har gått i spetsen på den punkten, vilket länder till deras heder. Men vad jag vände mig emot och vad som låg bakom frågan till statsministern var om partikongressens beslut kommer att innebära det reella avgörandet med åsidosättande av regering och riksdag. Om så blir förhållandet, finns det fog för talet om enpartivälde i flerpartistaten.

Herr talman! Herr Helén har i en interpellation frågat vilka åtgärder regeringen har vidtagit för att möjliggöra ökade insatser för de nödlidande i Biafra och vilka ytterligare initiativ som övervägs.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

Herr talman! Jag vill till hans excellens utrikesministern framföra mitt tack för svaret med dess många nyttiga upplysningar, med dessa många synpunkter och dess många fakta. Kanske saknade jag litet mänskliga tonfall i svaret. Det är dock de lidande människorna som våra tankar och våra känslor gäller. Vad som hänt under de senaste 30 månaderna i Nigerias östregion har av en ansedd internationell tidning, Herald Tribune, betecknats som det största slag som drabbat Afrika sedan slavhandelns dagar. En annan ansedd internationell tidning säger att det är mörka sidor i mänsklighetens historia som under denna tid har skrivits. Vad som hänt förut vet vi något så när. Vi vet att efter kuppen i januari 1966 — då åtskilliga politiker dödades — följde en ny kupp i juli, att statschefen, som var en ibo, då dödades och att massakrer började i Nordregionen. Vi vet att i september och oktober växte dessa massakrer, och enligt vissa uppgifter bragtes cirka 30 000 ibos om livet. är det att undra på att en flyktingström började från Nordregionen österut, en flyktingström som enligt vissa uppgifter skulle ha omfattat upp till två miljoner människor, som sökte sig till stamfränderna i Biafra. Vad som hänt under de 30 månadernas strid vet vi inte med visshet. Enligt vissa uppgifter, lämnade i FN:s generalförsamling — men kanske inte helt opartiska eftersom de lämnats från grannstater — skulle två miljoner människor ha omkommit till följd av svält, hunger och krigshandlingar. En generation har ansetts gå delvis förlorad till följd av bl.a. proteinbrist. Vad som nu sker är ännu mera svårbedömligt. Observatörer säger — såsom utrikesministern refererat — att intet folkmord pågår. En observatör har sagt att mat finns i träden, en annan har sagt att tillståndet inte är bra. Men uppenbarligen har inga observatörer haft full rörelsefrihet i området — det vore ju rätt otänkbart med en sådan rörelsefrihet. Några ögonvittnen, däribland en del svenska, som refererats i Sveriges Radio för några dagar sedan, har sagt åtskilligt, bl.a. om förhållandena i samband med brådstörtad evakuering av sjukhus. Bilderna som vi sett i programmen i TV kan ju inte gärna vara förfalskade, och de bar vittnesbörd om nöd och lidande. Nu prisas segrarna för försonlighet. Man får hoppas att detta är riktigt och att det råder en anda av försonlighet. Men försonligheten har då inte riktigt kommit till synes i dag vid behandlingen av de olika hjälporganisationernas erbjudanden och genom det kategoriska förbudet för personal som varit tveksam i vissa av dessa organisationer att komma in i landet. Betänkliga förseningar av transporterna rapporteras också under de senaste timmarna.

Jag tycker det är ett ganska ljusblått hjälpprogram, och jag förstår inte hur det skulle hjälpa dem som i dag lider. Föga lönar det sig i dag att tala om det förflutna, om våra egna och andras underlåtenhetssynder. Möjligen skulle jag kunna säga att vad som från regeringshåll framhållits som en uppgift i svensk utrikespolitik, nämligen att upprepa enkla men viktiga sanningar, icke riktigt har tillämpats i denna konflikt. Det har varit ganska tunnsått med sådana sanningar från regeringshåll. Har vi gjort vad vi kunnat i syfte att skapa en opinion för att förhindra vapenleveranser? Har vi gjort vad vi kunnat för att förebygga den död och svält som enligt rapporter för några timmar sedan i radion råder i området? Frågorna gnager och gnager. Om jag något skall syssla med interpellationssvaret är de bara några detaljer jag vill beröra. Kanske är det inte så underligt att man inte väntar någon flyktingvåg. Hur skulle den kunna komma till stånd från ett omringat område? Kanske är det inte så underligt att en del människor kommer ut ur bushen. Vad skulle de eljest göra? Jag fäste mig möjligen vid att ett nytt språkbruk användes i svaret. Man talar om utbrytarregimen, och därmed åsyftas Biafra. Så betecknades inte Biafra för en månad sedan i denna kammare. Något måste ha hänt. För framtiden är väl våra möjligheter mycket små. Politiskt bör vi — och det är jag övertygad om att regeringen gör — medverka till att öva press på segrarna för att bereda största möjliga insyn i vad som sker. Ekonomiskt skall vi naturligtvis hjälpa till. Det behöver vi inte ens uttala, därför att det råder väl inga meningsskiljaktigheter på den punkten. Detta är det största slag som drabbat Afrika sedan slavhandelns dagar — jag upprepar än en gång det omdömet. Nigeria är en stor afrikansk stat. Dess röst väger tungt jämte andra afrikanska sta ters i Förenta nationerna. Världsorganisationen har varit tyst ärendet har icke ens kommit upp på dess dagordning. Tyst blir det väl snart också i bushen. Tyst var det en gång i Schipkapasset. Jag tackar än en gång för svaret.